Herr talman! Per Olof Sundman säger att det här är ett litet ärende. Visst är det ett litet ärende, men det är ingen ursäkt — man får inte schabbla med små ärenden heller. Det är vad vi har sagt i vår reservation. Sedan anför Per Olof Sundman som bevis för att det gjorts en mycket grundlig behandling i utskottet att vi har arbetat under lång tid. Får utskottet en så ofullständig proposition som i detta fall, tar det lång tid för utskottet att göra ett jobb som regeringskansliet egentligen borde ha gjort. Men trots den långa tid som arbetet pågått har utskottet ändå av flera skäl inte kunnat göra annat än ett ofullständigt arbete. Till en början var det tydligen en allmän stämning inom olika partier för att avstyrka propositionen. Det förelåg en socialdemokratisk avslagsmotion. Sådana motioner hade även väckts av centerpartiet och vpk. Vi fick ett intryck av att sakskälen talade för att utskottet skulle avstyrka hela propositionen. Men så förekom en del underliga turer, och det gick prestige i det hela. Det blev mycket underliga debatter i utskottet. Man ville till varje pris ha igenom propositionen, och sakargumenten föll platt till marken — det var omöjligt att få majoriteten att möta våra argument. För att kompensera det som departementschefen inte hade gjort begärdes ett antal hearings. I mitt anförande läste jag upp listan över vilka vi kallade till utskottet. Det blev senare ett resonemang om hur vi skulle kunna lyssna på socialstyrelsen och skolöverstyrelsen. Skulle dessa parlamentariskt sammansatta styrelser representeras av generaldirektören eller någon byråchef? Det blev så krångligt att majoriteten beslöt att stryka dessa båda från listan och nöjde sig med att höra de organ som 63 kunde företrädas av ämbetsmän. Ingen inom majoriteten hade något intresse av att låta socialstyrelsen och skolöverstyrelsen få yttra sig. När det gäller resultatet av dessa hearings har vi inte tillgång till någon utskrift av vad som sades. Det var intressanta resonemang som fördes. Eftersom resonemangen inte togs upp stenografiskt, kan riksdagens ledamöter inte veta vad som sades. Men vi som hade tillfälle att lyssna fick genomgående det intrycket att de som hade kallats var förvånade över denna brådska. De hade haft behov av att utveckla sina synpunkter skriftligen. Men något sådant tillfälle gavs inte. Om det är den typen av utskottsförhör som herr Tarschys drömmer om, ber jag: gud bevare mig för det sättet att behandla lagstiftningsfrågor. Sedan säger man att det är brist på bra barnfilm. Det är riktigt. Det har vi socialdemokrater påpekat. Vi anser att denna fråga ingår i ett större sammanhang, men den saken har propositionsskrivarna inte ägnat en enda rad. Det är en enorm brist i sammanhanget. Man gör sannerligen ingen kulturpolitisk insats genom att manipulera med åldersgränserna.

Herr talman! Socialutskottets socialdemokratiska ledamöter har anmält en avvikande mening mot utskottets yttrande. Vi har gjort det av följande skäl. Vi anser att frågan har forcerats fram på ett högst otillfredsställande sätt. Vi anser att en utredning borde ha föregått propositionen, där man i ett större sammanhang skulle ha tagit ett samlat grepp på filmfrågorna. Vi anser att regeringen borde ha hört remissinstanser som socialstyrelsen och skolöverstyrelsen, innan man lade fram propositionen. Vi anser att regeringen nonchalerar föräldraopinioner, barnpsykologer och experter på området. Vi anser att regeringen borde ha lyssnat till dem. Då hade inte propositionen kommit nu och man kunde i lugn och ro ha studerat filmproblematiken och fått perspektiv på frågan. Herr Tarschys sade någonting om att socialdemokratin har stelnat i att bara diskutera procedurfrågor. Jag tycker det är märkligt att ett sådant yttrande kommer från en ledamot av konstitutionsutskottet, som bl.a. har att se till att riksdag och regering följer lagar och förordningar. Det är inte riktigt, herr Tarschys, att säga att vi har fastnat i att bara diskutera procedurer och former. Vad jag pekar på är sakliga förhållanden som regeringen har nonchalerat. Nu har regeringen och den närmast ansvarige, utbildningsministern, inte kunnat undvika att gå kapitalintressena till mötes. Biografägarna är förtjusta, många sköna slantar skall, trots vår urusla ekonomi, hamna i deras fickor. Barn skall tjata på föräldrarna för att få se filmen Bröderna Lejonhjärta — det är ju för den filmens skull som det är så bråttom att få igenom förslaget. Många barn skall oroas över innehållet i filmen. När jag såg den satt en mamma framför mig och sade ideligen till sin lille pojke: ”Det är bara film, det är ingenting att vara rädd för.” Men genom att låta sjuåringar se Bröderna Lejonhjärta ställer man sig välvillig till en författarinna, vilket kanske är förståeligt med hänsyn till hennes = Nr 48 insatser på ett annat område i samhällslivet. Det har varit så bråttom med denna proposition att man inte ens nöjt sig med att föreslå att lagen skall träda i kraft den 1 januari, som är en vanlig tid för lagars ikraftträdande. Nej, enligt utbildningsministern — Barns tillträde till skall lagen träda i kraft till jul. Konstitutionsutskottet har dock hyfsat — biografföreställtill det och sagt att den skall träda i kraft den 1 januari 1978. Men pro = ningar positionen är från utbildningsministerns sida ett beställningsjobb för finansintressena bakom filmen. I yttrandet från socialutskottets socialdemokrater slås fast att propositionen uppenbarligen tillkommit av hänsyn till kommersiella intressen utan tanke på att förslaget kan vålla sociala skadeverkningar för barn i känslig ålder. Vår uppfattning delas av många socialt engagerade. I den hearing som har berörts av flera talare i dag hade de flesta samma uppfattning som vi. Barnpsykologer från barnfilmrådet och barnfilmnämnden, Sveriges Radios filmkommitté, statens biografbyrå och Riksförbundet Hem och skola har inte fått yttra sig till regeringen innan den lade sitt förslag. Varken regeringen eller den större delen av de borgerliga i de utskott som varit inblandade i den här frågan har alltså fått ta del av deras varningar. Från borgerligt håll har man varit tyst, kanske knutit handen i byxfickan och är tydligen beredd att nu votera igenom den här underliga propositionen. Men tidigare i höst har riksdagen gett herr Burenstam Linder en tankeställare i fråga om de enarmade banditerna och Anders Dahlgren fick häromdagen en påminnelse om sin dödlighet i frågan om sjöfågel.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

Herr talman! Jag har sannerligen ingenting emot att diskutera procedurfrågor. Tvärtom är det hög tid att diskutera hur riksdagen skall lägga upp sitt arbete. Vad jag har sagt i den här debatten är att socialdemokraterna enbart kommer med formella invändningar. Vi har nu hört tre socialdemokratiska talare, och ingen har ännu avslöjat var socialdemokraterna står i sakfrågan. Vad anser ni om sjuårsgränsen?
Herr talman! Jag tror inte att herr Tarschys saknar förmåga att läsa innantill. Vi har sagt att frågan måste utredas innan den kommer på riksdagens bord. Kan det vara så egendomligt, herr Tarschys, att vi säger att innan en fråga presenteras i form av en proposition, bör den föregås av en utredning? Det är väl enklaste sättet att uttrycka sig. Sedan, herr Tarschys, upprepade jag en rad skäl mot att propositionen 65 framläggs utan att man har hört berörda myndigheter på det sociala området.
Herr talman! Innan ett stort antal remissinstanser har sagt sitt, har alltså socialdemokraterna inte någon uppfattning i en enkel bedömningsfråga.
Herr talman! Detta är inte en enkel bedömningsfråga, herr Tarschys. Det gäller om barn i sjuårsåldern skall få se exempelvis en film såsom Bröderna Lejonhjärta, i vilken det förekommer partier som inte är lämpliga för sjuåringar.

Herr talman! I motionen 1977/78:23 har Ingrid Diesen och jag pekat på ett par frågor rörande barns tillträde till biografföreställningar, frågor som inte får sin lösning i föreliggande proposition. Det gäller samordningen med vuxencensuren, som behandlas av den kommitté som har i uppdrag att utreda frågan om en ny yttrandefrihetsgrundlag. Det gäller vidare diskussionen om lägre åldersgränser bör tillämpas, då barn är i sällskap med en vuxen. Enligt propositionen skall det problemet tas upp vid den översyn av filmpolitiken som inletts inom utbildningsdepartementet. Personligen har jag svårt att se att vuxencensuren fyller någon uppgift i dagens samhälle. Frånvaron av motsvarande censur på närliggande fält, t.ex. etermedia och teater, understryker filmcensurens något udda karaktär. Den frihet som film med konstnärliga kvalitéer måste ha skapar också gränsdragningsproblem. Men därmed är inte sagt att vad som är acceptabelt för vuxna även är lämpat för femtonåringar. Därutöver vet man att åldersgränserna i praktiken underskrids med både ett och två år. Ett avskaffande av vuxencensuren aktualiserar därför en artonårsgräns. Men man kan knappast tänka sig fyra åldersgränser: 18, 15, 11 och 7 år. En total omprövning måste i ett sådant läge ske. Om till detta kommer förslag om särskilda åldersgränser för barn i sällskap med vuxen, kompliceras bilden ytterligare. Mot denna bakgrund anför vi i motionen det lämpliga i en samlad översyn av bestämmelserna om barns tillträde till biografföreställningar. Beslutas en sjuårsgräns separat, måste i varje fall det fortsatta arbetet samlas på en hand. Vid den utfrågning berörda utskott haft med ett antal parter i sammanhanget framkom att även om det fanns invändningar mot det sätt på vilket propositionen framlagts var samstämmigheten stor om behovet av en ny och lägre åldersgräns. Detta är för mig avgörande vid mitt ställningstagande till förmån för propositionen. Den av utskottet förordade samlade översynen, som således innebär ett tillgodoseende av den moderata motionen, kan därmed också komma att omfatta en tids verksamhet med en sjuårsgräns. Debatten om den nya åldersgränsen har i pressen knutits till en bestämd film. Låt mig med anledning av detta göra ett par reflexioner. Vad vi vill skydda barnen mot är psykisk skada. Ofta är det våldsinslag och andra skrämmande skildringar som anses böra undvikas. Får en ny åldersgräns till följd att filmer som innehåller betydande mått av sådana inslag godkänns för visning för barn i åldern mellan sju och tio år, får beslutet olyckliga konsekvenser. Man kan inte i detta sammanhang försvara våld och övergrepp med att framställningen skulle ha hög konstnärlig nivå. Det vore en egendomlig definition på konstnärlighet, om det konstnärligt högtstående vore mindre ingripande i barnens tankevärld än det ytliga. Förhållandet är naturligtvis det motsatta. Jag har, herr talman, önskat understryka det sistnämnda så att inte allmänhet eller — än värre — berörda samhällsorgan missförstår innebörden av ett positivt ställningstagande till den lagda propositionen. Att en del tidningar är offer för ett sådant missförstånd är uppenbart. Med detta yrkar jag, herr talman, bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Jag kan instämma i Per Olof Sundmans argumentering och inskränker mig därför till att bara understryka några som jag tycker mycket viktiga synpunkter. Regeringens proposition nr 12 har väckt en diskussion, bl.a. i kulturutskottet, som enligt min mening kan liknas vid en storm i ett vattenglas. Regeringen vill alltså införa ännu en åldersgräns, sjuårsgränsen, för offentlig visning av film för barn. Konstitutionsutskottet hade att ta ställning för eller emot. Kulturutskottets uppgift borde enligt min mening endast ha varit att ge till känna om det kunde vara av något kulturellt värde att vissa filmer gjordes tillgängliga för barn i den lägre skolåldern. På det kunde kulturutskottet, tycker jag, utan vidare ha svarat ja. Man hade ju endast behövt stödja sig på statens barnfilmnämnds verksamhetsberättelse, underskriven av Maj Britt Theorin, som flera gånger har förordat en åldersgräns med motiveringen att en sådan gräns skulle ge större möjligheter för nämnden att ge rimliga rekommendationer till biografbyrån. Gällande bedömningsgrunder skall ej ändras — detta kan, tycker jag, inte nog understrykas. Statens biografbyrå skall alltså fortfarande med minst två censorer, av vilka minst en skall ha kvalificerad utbildning och erfarenhet i barnpsykologi eller barnpsykiatri, pröva om en film skall kunna tillåtas för barn mellan sju och elva år. Om riksdagen bifaller propositionen skulle alltså Bröderna Lejonhjärta, som nu har diskuterats här, komma upp till omprövning hos statens biografbyrå. Man skall väl inte frånkänna censorerna förmågan att göra en sådan bedömning. Är det svårare för dessa kvalificerade personer att bedöma om filmen är lämplig från sju år eller från elva år? Utredningar i samband med SIA visade att barn i den lägre skolåldern har sämre tillgång till kulturella aktiviteter än övriga ålderskategorier. Genom en sjuårsgräns kan det bli möjligt att sålla fram någon god film för dessa barn. Det vore av kulturellt värde, och jag kan verkligen instämma i de synpunkter som av många förts fram här: Det behövs en ordentlig satsning för att få fram goda barnfilmer. Förhoppningsvis kan regissörer intressera sig för att skapa fler filmer som kunde bli ett alternativ till de hemska våldsserier och deckare som TV nu sprider och som Sveriges Radios egen programforskning konstaterat är särskilt attraktiva för barn runt nioårsåldern. Det är konstaterat att underhållningsvåld bidrar till aggressiva känslor, som i sin tur kan leda till aggressiva handlingar eller till likgiltighet inför våldshandlingar över huvud taget. Barnen i hemmen har alltså obegränsad tillgång till sådana våldsfilmer. Jag har det förtroendet för statens biografbyrås censorer att de inte öppnar biografdörrarna och släpper in de små barnen på våldsfilmer. Sedan är det en annan sak hur man skall ställa sig till våldsfilmerna över huvud taget och hur man skall göra för att få bort dem, men det hör inte till denna diskussion. Den frågan hoppas jag att vi kan få återkomma till. Propositionens vägledande princip är barnens bästa, vilket också utskottets majoritet har framhållit. Att barnens bästa skall tillgodoses understryks också genom förslaget att den kommitté som har att utreda frågan om en ny yttrandefrihetsgrundlag även skall ta med författningar som gäller barns tillträde till biografföreställningar. Det står också uttryckt att i det översynsarbetet skall man beakta erfarenheter av den sjuårsgräns som föreslås i propositionen, om den nu kommer att bifallas. Detta måste väl ändå vara en trygghet för dem som tvivlar på värdet av att en sjuårsgräns införs. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till konstitutionsutskottets hemställan.

Herr talman! I den politiska debatten intar sysselsättning och ekonomi en framskjuten plats. Även energifrågorna har en stor plats i debatten. Det är stora och viktiga frågor. Men det finns andra och minst lika viktiga frågor som tyvärr inte får sin givna plats i debatten. Dit hör den som vi nu behandlar, samhällsledningens ansvar för vår ungdom och för utvecklingen i ungdomsvärlden. Det får inte bli så att vi sysslar så mycket med det som vi skall leva av att vi glömmer bort det som vi skall leva för och leva efter. Och där spelar massmedierna — radio, TV, film m.m. — en mycket stor roll för utvecklingen. Min uppfattning är, och jag är inte ensam om den, att med de stora problem samhället brottas med i dag — t.ex. den vånda — Nr 48 och den stora tveksamhet lärarna har haft om huruvida man över huvud Tisdagen den taget skulle våga ha skolorna öppna i dag under luciafirandet — ter det 13 december 1977 sig underligt att utbildningsministern framlägger en proposition med för = slag om sänkt åldersgräns vid barnfilmer. Och när nu detta synes ha = Barns tillträde till samband med en bestämd film med tvivelaktiga inslag, så ter det sig = biografföreställännu underligare. ningar Jag tror att jag kan säga till utbildningsministern att jag inte är ensam om denna uppfattning. Den motion jag väckt i denna fråga har rönt stor uppskattning från många håll i vårt land. Jag tycker att vad vi skulle tänka på innan vi börjar sänka åldersgränserna för barnfilmer hade varit att få en proposition om hur vi skall komma till rätta med det som så många föräldrar känner fruktan och bävan inför. Gunde Raneskog och jag har sagt i vår motion — och där har vi fått många bakom oss — att enligt vår mening måste en åtgärd som den här föreslagna sättas in i sitt rätta sammanhang. Den existerande åldersgränsen är ett uttryck för samhällets strävan att skydda barn från en känslomässig påverkan för vilken de ej är mogna. Det måste i dag vara en allmän strävan att komma till rätta med det alltmer utbredda våldet och våldsmentaliteten bland unga människor. Det våld som förmedlas genom film, radio och TV har i vissa fall en mycket olycklig effekt. Kampen mot underhållningsvåldet måste föras mera intensivt än hitintills. Det har sagts i debatten att när man nu har tillgång till TV har den här åldersgränsen inte så stor betydelse. Men jag måste säga att det är ingenting som människor frågar oss politiker mer om när vi är ute på våra möten samt i brev och i telefonsamtal till oss än detta: När skall ni göra något åt dessa skrämmande filmer i TV? Menar vi nu att åldersgränsen bör sänkas, eftersom filmerna visas i TV vill jag säga att min aspekt är följande. Innan vi laborerar med åldersgränser, måste vi ta upp frågan om vad vi skall ge vår ungdom i fråga om både film och TV. Jag tror att samhällsledningen måste känna det ansvaret. Jag och många med mig anser att frågan bör utredas ordentligt, innan det framläggs ett förslag. Här skall inte bara politiker vara med utan föräldrar, skola, organisationer och alla de som satsar mycket av tid och kraft för att ta hand om ungdom som har misslyckats, bl.a. på grund av det som de har sett på filmrutan. Jag står fast vid vad jag skrivit i motionen och yrkar bifall till reservationen.

Herr talman! I den här debatten kan det finnas ett behov av information om barnfilmnämndens roll och uppgifter, alldenstund förslagen i nämndens verksamhetsberättelse har fått den tyngden i en akut situation att de lyfts fram som argument för en hastigt tillkommen proposition. Barn 69 filmnämndens krav på en sjuårsgräns falller inte tillbaka på filmen Bröderna Lejonhjärta utan grundar sig på framför allt behovet att få ett relevantare ställningstagande till de olika filmerna för olika åldersgränser. Det är erfarenheterna av fem års arbete i barnfilmnämnden som vi fört fram i vår verksamhetsberättelse. Barnfilmnämnden är en rådgivande nämnd för statens biografbyrå, som kallas in för att ge sina råd om de filmer där biografbyrån och dess censorer är tveksamma om en film skall tillåtas för alla barn, för barn under elva år eller om den skall vara helt barnförbjuden. Det innebär att nämnden inte ser alla filmer som blir barntillåtna eller barnförbjudna utan endast en del av dem. Som också kan utläsas av nämndens berättelse uttalar nämnden starka önskemål om att få se fler filmer. Vi tror oss numera också kunna säga att biografbyrån är överens med oss om det nödvändiga i att vi får se fler filmer. Nämnden är sammansatt av barnpsykologisk expertis, barnpedagoger, författare och barnfilmssakkunniga och måste anses vara väl meriterad för sin uppgift genom sin sakkunskap om barn, barns reaktioner och barnfilm. Nämndens uppgift kan sägas vara negativ, om man med censur och skydd för väsentliga värden menar något negativt. Nämnden har i och för sig inte att arbeta med den positiva sidan, dvs. med förslag om samhällsåtgärder för att motverka det dåliga utbudet av film. Men det förtjänar ändå att sägas att önskemålet om sjuårsgränsen inte är ett isolerat krav från barnfilmnämnden, vilket i ett slag skulle lösa problemet. Nämnden har nämligen vid flera tillfällen och i andra sammanhang, bl.a. vid remissbehandlingen av filmutredningen, starkt understrukit behovet av fler filmer på kvalitativt hög nivå för barn och ungdom. ”Sammanfattningsvis vill nämnden tillstyrka ett starkt samhälleligt stöd för filmen med tonvikt lagd på nyproducering av svensk film, inte minst barnfilm där behovet är mycket stort efter vad nämnden genom sitt arbete kunnat konstatera.

Herr talman! Detta har varit en mycket intressant debatt. Man har uppenbarligen på socialdemokratiskt håll fördelat rollerna. Hilding Johansson diskuterar procedurfrågorna, som alltid på ett vårdat sätt, Sture Palm säger att det inte är någon kulturpolitisk insats att manipulera med åldersgränserna — lägg märke till ordvalet! — och Göran Karlsson insinuerar grovt och öppet att propositionen är ett ”beställningsjobb för finansintressena” och ger försåtliga gliringar åt Astrid Lindgren. Varför lades då propositionen fram? Det var ju som alla vet så att tillkomsten av filmen Bröderna Lejonhjärta aktualiserade frågan om behovet av differentierade åldersgränser. Jag var från början inte medveten om att detta var ett gammalt önskemål. När vi plockade fram papperen fann vi en skrivelse av den 29 augusti 1975. Där stod det: ”Barnfilmnämndens verksamhet är enligt bestämmelserna begränsade till att bedöma om en film kan vålla psykisk skada för barn under 15 respektive 11 år. Nämnden har därför i huvudsak inte kunnat ge några omdömen om kvalitén på de filmer som granskats. I sitt arbete har nämnden funnit att vissa filmer borde kunna visas för barn fr.o.m. skolåldern. En åldersgräns vid 7 år skulle troligen ge dessa barn ett större utbud av filmer. Det skulle enligt nämndens uppfattning vara glädjande om en 7 årsgräns infördes. Ett år senare, den 24 augusti 1976, skriver nämnden: ”Liksom vid föregående års redovisning vill nämnden peka på att nämnden i sitt arbete funnit att vissa filmer som man inte ansett sig kunna rekommendera att bli barntillåtna, skulle kunnat visas för barn fr.o.m. skolåldern. Nämnden vill därför åter ta upp önskemålet om att införa en sjuårsgräns för visning av film. Detta vore enligt nämndens mening en mycket angelägen fråga. En sjuårsgräns skulle ge nämnden större möjlighet än idag att ge relevanta rekommendationer till biografbyrån. —-—-- ”Liksom vid föregående års redovisningar vill nämnden peka på att nämnden i sitt arbete funnit att vissa filmer som man inte ansett sig kunna rekommendera att bli barntillåtna, skulle kunna visas för barn fr.o.m. skolåldern. Nämnden vill påminna om önskemålet att införa en sjuårsgräns för visning av film. Detta skulle också ge nämnden större möjlighet än idag att ge relevanta rekommendationer till biografbyrån. När det gäller att bedöma barnfilm som skall visas på biograferna har vi här i landet en utomordentligt väl kvalificerad grupp av bedömare i statens barnfilmnämnd. Där finns både psykologisk och pedagogisk expertis samt kulturarbetare med särskild inriktning på barnkultur. Det torde inte vara möjligt att någon annanstans i vårt land hitta en större kompetens i dessa frågor. Nu har alltså barnfilmnämnden tre år i rad föreslagit att en sjuårsgräns skulle införas. Både den gamla regeringen och den nya väntade med ett ställningstagande därför att det fanns en osäkerhet om hur man skulle behandla frågan om filmcensur för vuxna. När den frågan nu hade överlämnats till yttrandefrihetsutredningen fann vi inte längre något hinder att genomföra den av barnfilmnämnden begärda förändringen. Nu hävdar oppositionen att frågan borde ha behandlats på ett mera omständligt sätt — man borde ha inhämtat utlåtande från en rad olika håll. Inom regeringen ansåg vi att barnfilmnämndens kompetens var en garanti för att den föreslagna förändringens lämplighet var ställd utom allt tvivel. Syftet med propositionen har alltså bara varit att möjliggöra den ökade differentiering vid bedömningen av vilka filmer som bör visas för barn som barnfilmnämnden under ett antal år har begärt. Jag förmodar att barnfilmnämnden har gjort detta mot bakgrund av en reflexion som jag tror en del av oss också kan göra, nämligen att det är skillnad på fyraåringar och tioåringar.
Herr talman! Jag sade att det var ett beställningsjobb för finansintressena. Det var en hård men rättvis beskrivning av det förhållande som råder. Låt mig citera några ord från hearingen, där en av barnfilmnämndens psykologer undrade om hon fick vara hur frispråkig som helst vid det tillfället och då yttrade: Bevare oss för penningintressena i filmbranschen!
Herr talman! Det Göran Karlsson nu säger är en kvalificerad oförskämdhet mot såväl Maj Britt Theorin som mig.

Herr talman! Den klarhet som brukar utmärka Hilding Johansson i hans konstitutionella anföranden tycks svika honom för ett ögonblick. Det var nämligen, som Maj Britt Theorin själv fram höll, så att nämnden hade fört fram detta förslag under ett antal år. Det är riktigt att tillkomsten av denna film aktualiserade detta krav. Filmen påvisade att barnfilmsnämnden enligt min mening hade rätt i sitt krav. Hur man kan kalla det en lex in casu förstår jag över huvud taget inte.

Herr talman!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

Herr talman! Jag sade inledningsvis i mitt anförande att vi skulle försöka begränsa oss till vad propositionen handlar om och tog några exempel på vad den inte handlar om. Nu vill jag gärna korrigera Hilding Johansson litet. Jag sade aldrig att den ko på isen som han frammanade utgjordes av Bröderna Lejonhjärta. Tvärtom sade jag att det finns flera kor på isen. Det är givetvis just Bröderna Lejonhjärta som har aktualiserat propositionen — det förstår vem som helst och det är ganska naturligt. Det är fråga om en film som är gjord med stora konstnärliga ambitioner, och den bygger på en bok som är utomordentligt populär i de barnåldersgrupper som det här är fråga om, alltså uppemot 11 år. Det är helt naturligt att just den filmen aktualiserar åldersgränserna. Men på utskottets förfrågan har man på biografbyrån sagt att det kan vara två, tre eller fyra filmer per år som kan vara tänkbara att släppas för barn som har kommit upp i skolåldern men inte fyllt elva år. Göran Karlsson tycks inte alls förstå vad propositionen handlar om. Han tror fortfarande att riksdagen nu skall besluta om att tillåta Bröderna Lejonhjärta för barn som har kommit upp i skolåldern. Jag hoppas verkligen att Göran Karlsson så småningom kommer underfund med vad vi egentligen talar om. Det är biografbyrån och barnfilmnämnden som gemensamt skall avgöra om Bröderna Lejonhjärta kommer att visas för en ny åldersgrupp. Det måste vi ha klart för oss. Det är inte riksdagen. Jag vill gärna understryka vad utbildningsministern sade, att vi uppfattar såväl Göran Karlssons som den gode vännen Sture Palms antydningar om att vi skulle ställa upp för de kommersiella krafterna och deras intressen som starkt kränkande — i varje fall skulle Sture Palm knappast hävda det eller säga det privat till mig. Referaten från utfrågningen med bl.a. biografbyrån och barnfilmnämnden kan naturligtvis gå isär, eftersom det inte finns något stenografiskt protokoll eller någon bandinspelning, men jag vill gärna påpeka att jag då ställde en direkt fråga: Anser sig biografbyrån kompetent att ta itu med en sådan här uppgift, om uppgiften föreläggs byrån, alltså att ta hänsyn till ny åldersgräns? Jag fick svaret ja. Med anledning av vad Lars Ahlmark och Sven Johansson sade vill jag gärna framhålla att det inte är fråga om att godkänna filmer för barn som innehåller våld. Just nu är produktionen av filmer som präglas av våld en utomordentligt plågsam företeelse här i tillvaron, som på något sätt måste bemötas, helst genom att man skapar alternativ. Vi måste självfallet uppmärksamma den här våldsvågen. Den är motbjudande — det vet den som har sett vad som icke visas på biograferna, det som man har klippt på biografbyrån. Men det är inte omöjligt att våldsvågen kulminerat. Den har föregåtts av en porrvåg, och den håller på att tas över av en annan våg, nämligen den som bygger på att man skall skrämma upp publiken så mycket som möjligt utan att direkt betona våld — skräckfilmer alltså. Allt sådant måste naturligtvis uppmärksammas i kulturpolitiska sammanhang, men det är en fråga som vi får ta upp när det blir aktuellt.
Herr talman! Jo, herr Sundman, jag vet mycket väl vad det rör sig om. Försök inte att blanda bort korten! Det är väl med herr Sundman ungefär som det var med en annan stor man, som när han kom hem på morgonkulan en gång av sin hustru blev tillsagd: Förklara dig inte, det gör bara saken värre. Ungefär så ser jag det när herr Sundman försöker förklara sig ur den situation han försatt sig i. Jag vet mycket väl att vi har en lagstiftning om att filmerna skall bedömas av censorer. Men, som sagt, herr Sundman skall inte försöka blanda bort korten. Sedan säger herr Sundman att han är optimist när det gäller våldsfilmen. Det kanske bara är herr Sundman i denna kammare som är optimist i det avseendet.

Herr talman! Den här debatten är underlig på många sätt. Man talar om att det är en oerhört liten fråga. Ändå har den behandlats av tre utskott. Jag anser att frågan inte är liten, för den berör våra barn, vad de skall möta och vilken vägledning och hjälp de skall få för att komma till rätta i samhället.

Vi är medvetna om att det finns så få filmer som passar för barn och så många som inte passar. Vi importerar ju sådana filmer som vi absolut inte borde importera. Därför tyckér jag inte att detta är en liten fråga, utan att det är en viktig fråga som vi behandlar i dag.
Herr talman! Hilding Johansson får ursäkta mig, jag kan inte svara på hans fråga. Det var så att utskottet ställde en fråga till biografbyrån om hur många filmer per år som kunde bli aktuella, om en sådan här ändring genomfördes. Vi fick svaret: Två, tre, fyra ungefär. Jag vill också påpeka att vi icke fick något svar om Bröderna Lejonhjärta hör hemma inom den gruppen. Det måste man i så fall tänka igenom ytterligare en gång.

Herr talman! Jag är ledsen om jag får be kammarens ledamöter att själva rekapitulera vad jag sade tidigare om de olika ämnesområden som man kan behöva ha med i bedömningen av om en film kan vålla psykisk skada eller ej. Jag tänker inte upprepa vad jag tidigare sagt mer än rubrikmässigt. Man kan göra en indelning i tre olika ämnesområden. Det ena området är den vardagstillvaro som man befinner sig i, det andra är världens bedrövliga tillstånd och det tredje, som jag nu skall gå över till och som kanske är det tyngsta och viktigaste, nämligen fiktionsvåldet och fiktionsbrotten, dvs. underhållningsvåld, filmer med grymhet, sadism, grov exploatering av individer och folkgrupper, fördomar och förakt, okänslighet för människors fysiska och psykiska integritet. Även om barn självfallet har behov av underhållning och spänning, har de knappast behov av sådant underhållningsvåld. Dessa filmer fyller inget vettigt behov utan vållar i stället psykisk skada, inte framför allt på grund av den direkta skräckupplevelsen utan på ett annat och mycket allvarligare sätt. Om barn får se den här typen av fysiskt och psykiskt våld och övergrepp — oftast sanktionerat av vuxna och samhället — måste det rimligen påverka dem på olika sätt. Risk måste finnas att det skadar förmågan till inlevelse med andra och förmågan att relatera till andra, tron att liv, fysisk och psykisk integritet, har ett oavvisligt värde — värderingar som är ryggraden i varje anständigt rättssamhälle. Om så motsägelsefulla budskap, alla sanktionerade av samhället och de vuxna, ständigt når barnen, måste det bidra till en svår normförvirring, vilket i sin tur kan bidra till psykisk skada i form av inre osäkerhet och splittring. Det har tidigare i debatten hävdats att detta är en liten fråga. Den kräver ett liter intresse, kanske det kan tyckas. Ja, frågan om en sjuårsgräns kan i det politiska sammanhanget anses vara en liten fråga. Det är också ett litet intresse som den borgerliga regeringen har visat för barnfilmsfrågorna. Nu försöker P.O. Sundman antyda att man till våren gubevars skulle visa litet bättre intresse, man skulle kunna se litet ljusare på barnfilmen. Det verkar inte särskilt hoppfullt.

För mig är det ingen svårighet att i detta fall följa reservationen. Så bara några ord till Jan-Erik Wikström. Det var nyttigt och bra att Jan-Erik Wikström gick upp och talade om att det var Bröderna Lejonhjärta som aktualiserat behovet av differentierade åldersgränser. Men låt mig säga att detta har gjort barnfilmsnämndens ledamöter en aning förvånade. Vi har i flera år pekat på behovet av en ny åldersgräns, och rätt som det är, i ett visst spel, fattar ministern intresse för nämndens krav. Det är bra att han lyssnat till barnfilmnämndens synpunkter när det gäller åldersgränser, men det kanske också vore bra om man i övrigt lyssnat till barnfilmnämndens rekommendationer om ett samhälleligt stöd, som behövs som en motvikt mot det kommersiella utbudet av vårdsromantik. Jag är tacksam för det citat Jan-Erik Wikström återgivit, men jag vill rekommendera honom att också i övrigt läsa vad barnfilmnämnden sagt och begärt i flera olika sammanhang. Att han av populistiska skäl just för Bröderna Lejonhjärtas skull utnyttjar barnfilmnämnden känns inte bra för barnfilmnämndens ledamöter — jag vill ha det sagt här. Sedan säger Jan-Erik Wikström att filmen Bröderna Lejonhjärta har visat att barnfilmnämnden har rätt i sitt krav på en sjuårsgräns. Det var mycket intressat. Det kan man inte tolka på annat sätt än så, att ministern anser att Bröderna Lejonhjärta skall visas för sjuåringar. Diskussionerna rör sig om huruvida det här förslaget är framkastat med tanke på att skapa en julklapp till barnen och låta dem se en film som man anser skulle vara lämplig för sjuåringar. Är det inte så att ministern med det uttalandet har föregripit behandlingen i barnfilmnämnd och hos biografbyrån? Barnfilmnämnden har aldrig hittills diskuterat om Bröderna Lejonhjärta skall visas för sjuåringar eller ej, eftersom vi inte haft en lag som gett oss möjlighet att göra det. Det är såvitt jag kan förstå ett klart ställningstagande från ministerns sida som kan vara nog så intressant att känna till. Jag kan inte tolka det på annat sätt än så att propositionen har kastats fram för att tillmötesgå kanske kommersiella intressen, i varje fall ett intresse av att släppa Bröderna Lejonhjärta för barn som är sju år. Det är kanske ändå en fråga som vi skall låta de instanser avgöra som har uppdraget att bedöma om denna film kan vålla barn psykisk skada eller ej. Jag yrkar bifall till reservationen.
Herr talman! Det är faktiskt så enkelt att jag inte kände till skrivelserna från barnfilmnämnden förrän den här frågan hade aktualiserats. Då plockade man på departementet fram skrivelserna, och jag tyckte det var uppenbart att man i debatten kring den aktuella filmen hade fått stöd för de krav som barnfilmnämnden under flera år hade framfört. Jag har inte uttalat mig om vad barnfilmnämnden skall göra för den händelse denna lagstiftning går igenom; det blir helt beroende av vilka filmer som då kommer att underställas biografbyråns och barnfilmnämndens prövning. Jag noterar att Maj Britt Theorin förvisso inte har ändrat åsikt, endast votum.

Herr talman! Barnfilmnämnden är en liten instans, men även om man är ny utbildningsoch kulturminister kanske det ändå förutsätts att man känner till också vad de små instanserna gör. Som ledamot av Sveriges riksdag och tidigare av kulturutskottet kanske det hade varit möjligt också för Jan-Erik Wikström att veta vilka synpunkter barnfilmnämnden har. Barnfilmnämnden har begärt en sjuårsgräns. Det har vi gjort i tre års tid. Vi gör det med erfarenhet från fem års arbete och med hänvisning till den kunskap vi har om att vi därmed skulle få en mer relevant bedömning. Jag är inte alls övertygad om att biografbolagen blir särskilt lyckliga över det här beslutet, det innebär att vi får fler gränser att ta ställning till och det är inte alls säkert, Per Olof Sundman, att det blir så många fler filmer som kommer ut. Men med en sjuårsgräns har vi möjlighet att bedöma om skolmogna barn kan få se filmer som i dag först elvaåringar får se. Jag kan inte på rak arm räkna upp vad det skulle bli för filmer, och eftersom jag ännu inte har varit med och bedömt Bröderna Lejonhjärta kan jag inte heller säga någonting om den. Men uppenbart är att ministern har utnyttjat barnfilmnämndens i tre år framförda krav för att nu i hast få igenom en proposition till den 15 december, och det känns inte tillfredsställande för någon i barnfilmnämnden.
Herr talman! Jag erkänner gärna att det är en brist att jag inte har läst alla skrivelser som har kommit in till departementet — det är inte alltid fysiskt möjligt. Men jag levde i den tron, när jag tog del av dessa skrivelser, att Maj Britt Theorin hade menat allvar när hon skrivit under kravet från barnfilmnämnden.
Herr talman! Självklart är det inte möjligt att läsa alla skrivningar. Men skall man utnyttja ett par skrivningar kan man kanske kosta på sig att läsa vad nämnden i övrigt har ansett. Och nämnden har med kraft fört fram att det behövs större samhälleliga satsningar på kvalitativt bättre filmer för barn och ungdom. Det är ett litet förslag, sade Per Olof Sundman. Ja, det är ett mycket litet förslag när kulturministern förordar åtgärder på barnfilmens område genom att bara ta fasta på några meningar i barnfilmnämndens verksamhetsberättelse. Självklart står jag bakom kravet på sjuårsgränsen. Det gör såvitt jag vet även de ledamöter av denna kammare, från vänster till höger, som stöder reservationen. Och de gör det just för att de vill ha ett ordentligt, samlat utbud på hela barnfilmområdet och inte vill ha de här lockande, populistiska åtgärderna från ministerns sida. Jag har inte svårt att stödja reservationen. Reservanterna har klargjort att de vill ha en sjuårsgräns, men de vill ha frågan genomlyst på ett korrekt sätt där man också tar hänsyn till det samhällsstöd som måste ges för att få fram bättre filmer.
Herr talman! Jag levde faktiskt i den tron att barnfilmnämnden när den förde fram sitt krav hade genomlyst frågan, eftersom nämnden råkar vara det statliga expertorgan vi har för denna uppgift. Förslag om ett kraftigt utvidgat stöd till filmsektorn kommer att lämnas i budgetpropositionen i januari månad. Det torde knappast vara någon hemlighet, eftersom det redan har avslöjats i tidningarna.

Herr talman! Jag skulle vilja kommentera två grundlagsfrågor som kommit upp under den här debatten. Maj Britt Theorin undrade om statsrådet Wikström hade föregripit censurorganens beslut genom att uttala en uppfattning om den här filmen. Svaret är att han inte har gjort det. Vi har inget ministerstyre i det här landet. Följaktligen är censurorganen helt obundna av vad något eller några statsråd till äventyrs kan ha sagt. Hilding Johansson talade om att det här var fråga om en Ilex in casu. Det kanske är värt att översätta detta latinska uttryck. Det betyder ju en lag som är giltig för ett särskilt fall. Detta är icke en lag som är giltig för ett särskilt fall. Möjligen är det en lag som har aktualiserats av en särskild film. Men giltigheten är generell, vilket också herr Johansson medgav i sitt anförande. Att kalla lagen för en lex in casu och därefter medge att den är generellt giltig — det är, om vi skall fortsätta på latin, en contradictio in adjecto.
Herr talman! Jag vill påpeka för herr Tarschys att Jan-Erik Wikström här i kammaren har sagt att filmen Bröderna Lejonhjärta har visat att barnfilmnämnden hade rätt i sitt krav på en sjuårsgräns och därmed medgivit att detta styrt hans ställningstagande. Det är de facto så att ministern först såg filmen och fann av något skäl att det kunde vara bra med en sjuårsgräns och därefter — då hade han bara filmen till bedömning — i departementet plockade fram barnfilmnämndens yttrande som stöd för sitt agerande. Barnfilmnämnden har aldrig haft Bröderna Lejonhjärta ensidigt — eller någon enda film — som motivering för sitt krav på sjuårsgränsen. Det är ett tre år gammalt krav. Vi finner att vi har missutnyttjats av ministern.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

Herr talman! Utan en fri opinionsbildning och en massmediestruktur som skapar möjligheter för enskilda och grupper av människor att komma till tals i den allmänna debatten vore det inte mycket mening för oss att här i dag eller andra dagar debattera hur vitala samhällsfrågor skall handläggas. Vi är här som representanter för människorna som gett oss förtroende att företräda dem i det centrala politiska beslutsfattandet. Om de inte får en saklig och allsidig redovisning av vad vi gör kan de inte bedöma oss efter våra gärningar. Utan en mångfald i presskören och tidskriftsfloran begränsas olika gruppers möjligheter att kommunicera med oss och med varandra och inom grupperna. I den representativa demokratin måste olika meningsriktningar ha möjlighet att mötas i en fri, obunden och öppen dialog. Här har dagspressen och organisationstidskrifterna en omistlig funktion för folkstyret. Värnet om den fria opinionsbildningen har en lång tradition i vårt land. Redan långt före demokratins genombrott fick tryckfriheten skydd i en egen grundlag. Det blev en uppgift för samhället att så långt möjligt undanröja olika hinder för nyhetsförmedling och debatt och att garantera en fri tillgång till allmänna handlingar och annan samhällelig information av betydelse för medborgarna. Tryckfrihetslagstiftningen — som vi också kommer att diskutera senare i dag — är fortfarande en av grundvalarna för vårt demokratiska styrelseskick. Den garanterar också tidningarnas självständighet gentemot staten. Och tryckfrihetsförordningens nya lydelse från nyåret förstärker det skyddet. Under 1950 och 1960-talen blev det, som alla vet, alltmer uppenbart att den liberala tryckfrihetsdoktrinen var ett alltför bräckligt skydd för den fria opinionsbildningen. I takt med att kostnaderna för tidningsutgivningen ökade blev det allt svårare för olika grupper att ge ut egna tidningar. På den ena orten efter den andra lades tidningar ner. Den lokala annonseringen styrs av annonsörerna till i första hand de tidningar som når flest hushåll på orten. Annonsintäkterna svarar för två tredjedelar av tidningarnas inkomster. Då annonsörerna svek rycktes grunden för de mindre tidningarna undan. Opinionsbildningen hotade att indirekt bli helt styrd av de ekonomiska marknadskrafterna på annonsmarknaden. Lokala tidningsmonopol hotade på allt fler utgivningsorter. Tryck frihetslagstiftningen garanterade en fri tillgång till information om den offentliga verksamheten och gav ett skydd mot statliga ingripanden av restriktiv karaktär, men den skapade inte tillräckliga garantier för att informationen sedan kunde spridas vidare till medborgarna. För att undvika en monopolisering och likriktning av opinionsbildning och nyhetsförmedling tog den socialdemokratiska regeringen med början på 1960-talet ett flertal initiativ för att stoppa tidningsdöden. Det första resultatet blev ett partistöd som till stora delar användes för att förstärka vissa tidningars ekonomi. 1969 och 1971 infördes ett direkt statligt stöd till dagspressen, ett stöd som sedan byggts ut i flera omgångar och som kompletterats med ett distributionsstöd till organisationstidningarna. Och i dag står vi beredda att satsa ytterligare resurser på detta område. Denna utveckling bygger på insikten att det i dag inte är tillräckligt att samhället genom lagstiftningen undanröjer hinder för en fri nyhets förmedling. Om det demokratiska styrelseskicket skall bevaras och förbättras ytterligare krävs att staten tar ett mer aktivt ansvar för att förutsättningarna för nyhetsförmedling och opinionsbildning bevaras och helst förbättras ytterligare. Tryckfrihetslagstiftningen skapar en frihet för tidningarna från staten. Syftet med presstödet är att skapa en frihet genom staten, och därvid gäller omsorgen läsarnas frihet att välja inom ett allsidigt utbud av tidningar företrädande de mest skilda värderingar och åsikter. Den kommersiella annonseringen är en alltför bräcklig grund för vitala funktioner utan vilka demokratin inte kan fungera. Här har socialdemokraterna med stöd av centerpartiet varit framsynta och — visserligen i sista minuten, men ändå — varit beredda att göra de insatser som har visat sig nödvändiga. Presstödet har, som det varit utformat hittills, blivit i allt väsentligt framgångsrikt. Tidningsdöden har med några få undantag stoppats upp. Dessa insatser har inte gjorts utan motstånd. När produktionsbidragen genomfördes 1971 liknade moderatledaren Gösta Bohman det hela vid det system som tillämpades i officersjuntans Grekland. Moderata samlingspartiet och folkpartiet ifrågasatte om det hela var förenligt med tryckfrihetslagstiftningen. Det talades om politisk diskriminering. Bohman citerade Grönköpings Veckoblad och ansåg att det var kvalificerat hyckleri att påstå att ett selektivt presstöd finansierat med en annonsskatt kunde ses som ett stöd åt det fria ordet. Dåvarande centerledaren Gunnar Hedlund var däremot mera framsynt. Han anförde i sitt inlägg i debatten att stödet skulle komma att ge olika meningsinriktningar större möjligheter att nå ut med förkunnelsen om sina synpunkter och han trodde att många skulle komma till den insikten så småningom. Det sistnämnda, herr talman, har Gunnar Hedlund fått rätt i. Förståelsen för att presstödet är nödvändigt och att det måste fördelas selektivt till de tidningar som bäst behöver det, dvs. dem som diskrimineras på annonsmarknaden, har successivt blivit större. I våras, när vi senast hade att ta ställning till en förstärkning av stödet, hade av allt att döma t.o.m. moderaterna accepterat principen om selektivt stöd. Ett enigt konstitutionsutskott konstaterade då: ”De hittills goda resultaten av samhällets presstöd kommer endast att kunna bevaras genom en fortsatt kombination av selektiva och generella stödåtgärder. Merparten av stödet måste även fortsättningsvis gå till de lågtäckningstidningar som bl.a. på grund av underläge på annonsmarknaden inte kan täcka sina utgifter genom inkomster från tidningsrörelsen och som därför är beroende av produktionsbidragen för sin fortsatta existens.” Herr talman! Det var med viss bestörtning som vi från socialdemokratiskt håll tog del av regeringens proposition nr 58. Vi tyckte oss där kunna läsa in en vilja att i strid med riksdagsuttalandet från i våras förflytta tyngdpunkten i riktning från selektiva till generella stödåtgärder. Sänkningen av annonsskatten och förstärkningen av samdistributions rabatten som föreslås i propositionen har karaktären av generella stödformer, samtidigt som produktionsbidragen till lågtäckningstidningarna uppräknas i en så begränsad utsträckning att det är uppenbart att särskilt tidningar med mycket låg hushållstäckning kommer i omedelbara svårigheter redan under 1978. En ändrad inriktning av presstödet — i konflikt med KU:s uttalande i våras — leder enligt vår mening till att de positiva effekter som vi hittills uppnått snabbt kommer i fara. I dag är vi något lugnare på den punkten. I utskottet har det varit möjligt att uppnå enighet om att arbetet i en ny parlamentariskt sammansatt utredningsgrupp rörande presstödets effekter måste inriktas på att särskilt studera de utsatta tidningarnas situation. Det nämns särskilt — och det är viktigt — att de små lågtäckningstidningarna måste prioriteras och att arbetet måste bedrivas skyndsamt. Jag vill tillägga att det måste komma ut något positivt av detta förslag redan under 1978. Annars, herr talman, hotar en ny våg av tidningsnedläggelser. Det är positivt att även de borgerliga partierna — jag tänker här närmast på moderaterna och folkpartiet, men centern står givetvis också bakom detta — nu insett det och ställt sig bakom utskottets skrivning på denna punkt. Det har däremot inte rått någon enighet om att avskaffa annonsskatten. Att sänka annonsskatten på det sätt som föreslås i propositionen kan, som vi framhåller i vår motion, se ut som ett kraftigt generellt stöd till dagspressen. Skattesänkningen kommer flertalet tidningar med annonser till godo. Det allvarliga med förslaget är dock att det i realiteten leder till en effekt som är rakt motsatt den som åsyftas med produktionsbidragen. Genom att annonsomsättningen är störst för de stora högtäckningstidningarna får sänkningen av annonsskatten karaktären av ett selektivt stöd till dessa tidningar. Det är de rika tidningarna — såsom Nya Wermlands-Tidningen och Borås Tidning — som får den största lättnaden. Klyftan mellan högoch lågtäckningstidningarna — det är ju den som produktionsbidragen skall kompensera — ökar därmed. Om vi skulle sänka annonsskatten och inte samtidigt försämra lågtäckningstidningarnas situation i jämförelse med de stora, rika högtäckningstidningarna måste vi höja produktionsbidragen väsentligt mer än vad som föreslås i propositionen. Men då kan man fråga sig om vi i dagens läge har råd med detta. Inga talar oftare än den borgerliga regeringens företrädare om att vi måste hushålla med resurserna. Att samtidigt som man säger det föreslå en sänkning av annonsskatten som innebär att man blint sprider miljoner över redan rika tidningar är milt uttryckt ytterligt inkonsekvent. Vi är beredda att diskutera generella stödåtgärder till tidningsbranschen som sådan den dag det kan påvisas att hela branschen är i kris och i behov av stöd. De stora, i dag vinstgivande tidningarna fyller — det vill jag gärna medge — viktiga funktioner i pressdebatten och gör det ofta på ett utmärkt sätt. Samhällets presspolitik får självfallet inte hota dessa tidningars existens. Men i dag har inga bevis förebragts för att situationen för dessa tidningar generellt sett skulle vara allvarlig. Det måste bli en av uppgifterna för den nya utredning som utskottet ställt sig bakom att ytterligare belysa detta. I avvaktan på utredningens arbete anser vi dock att det innebär en klart bättre användning av de 43 milj.kr. som skattesänkningen kostar att ytterligare förstärka produktionsbidragen till lågtäckningstidningarna samt till att, som jag återkommer till, uppräkna distributionsstödet till organisationstidningar och invandrarpress. Vi har också reserverat oss mot utskottets skrivning när det gäller stödet till just organisationstidskrifterna och invandrartidningar. Enligt vår mening är det alldeles uppenbart att de höjda posttaxorna och distributionskostnaderna i övrigt motiverar en höjning av det stöd som beslöts i våras till dessa tidningar och tidskrifter. Det är nödvändigt att regeringen beaktar detta i budgetarbetet så att en sådan förstärkning kan ske redan fr.o.m. nästa kalenderår. Jag talar på mångas vägnar när jag riktar denna vädjan till budgetministern. Det bör nu enligt vår mening riksdagen ge regeringen till känna. Till slut, herr talman, några ord om samdistributionsrabatten. Den infördes för att stimulera tidningarna till en samverkan på distributionsområdet. Genom att samma tidningsbud bär ut alla tidningar i ett område uppnås betydande besparingar. Stödet dimensionerades så att det skulle vara lönsamt för tidningarna att delta i samdistribution. Det har höjts någon gång för att inte penningvärdeförsämringen skulle urholka stimulanseffekten. Men vi har hela tiden sett det hela som ett stimulansstöd till samverkan. Den nu föreslagna höjningen kan inte motiveras på detta sätt. Vi får nu i stället ett slags generellt distributionsstöd till alla tidningar i proportion till upplagestorleken. Det innebär att större delen av pengarna går till tidningar med god ekonomi. Detta kan naturligtvis på samma sätt som sänkningen av annonsskatten ses som ett ineffektivt utnyttjande av knappa resurser. Vi har inte motsatt oss förslaget i denna omgång, eftersom de tidningar som behöver ytterligare stöd är i så akut behov av det att i så fall andra åtgärder måste vidtagas, som vi inte har haft möjlighet att i detalj utarbeta förslag till. Men jag vill framhålla att detta inte får ses som att vi accepterar att en allt större del av presstödet i framtiden omvandlas till ett allmänt distributionsstöd. Det är viktigt att hålla fast vid ett presstöd som i allt väsentligt bygger på den selektiva principen och dessutom på ökade insatser för att stimulera tidningarna till samverkan även på den tekniska sidan. Här behövs stimulansbidrag men inte generella stödåtgärder. Herr talman!

Herr talman! När presstödet infördes hävdade många att tidningsdöden därmed hade stoppats. Sedan dess har stödet ökats i flera omgångar och kompletterats i vissa avseenden. Likväl brottas en rad tidningar med stora svårigheter. Nya problem har också anmält sig. Kostnadsutveck lingen är mycket oroande. Strävandena med presstödet motverkas också av åtgärder från samhällets sida. Det räcker med att erinra om de betydande kostnadsökningar som tidningarna åsamkats genom postverkets taxepolitik. I propositionen 58 har regeringen föreslagit vissa förbättringar men också åtgärder av mera tvivelaktigt värde. Samtidigt med höjningar av produktionsbidrag osv. kommer man nämligen med förslag om halvering av annonsskatten och en höjning av grundavdraget för annonser. De föreslagna åtgärderna i fråga om annonserna saknar betydelse för de tidningar som är i störst behov av stöd men gynnar vissa stora tidningar. Bristerna i presstödets utformning framträder allt tydligare, och utskottet går med på en översyn. Vi anser det vara angeläget för att stödet skall få en utformning som angriper de svåraste problemen. Den föreslagna utredningen ligger i linje med synpunkter som framförts från vpk. Vi anser att utredningen bör gälla bl.a. ett bättre distributionsstöd, särskilt för tidningar med små upplagor och stora spridningsområden. Oberoende av vad en sådan utredning kommer fram till behövs justeringar av presstödet redan nu. Från vpk har vi yrkat att utvecklingsbidraget bör höjas på samma sätt som övriga stödformer. Detta vill tyvärr inte konstitutionsutskottet gå med på. Det är inte konsekvent att exempelvis höja samdistributionsrabatten, som inte utgör någon lösning för små tidningar med stora spridningsområden, men samtidigt avslå förslaget om höjning av utvecklingsbidraget på samma sätt som övriga stödformer. Vpk har i motionen 119 gett sin anslutning till de föreslagna förbättringarna av presstödet men också yrkat att utvecklingsbidraget uppräknas på samma sätt som övriga stödformer. Däremot yrkar vi avslag på propositionens förslag rörande annonsskatten. Den föreslagna sänkningen av annonsskatten och höjningen av grundavdraget för annonser skulle, som jag redan anfört, ensidigt gynna vissa stora tidningar. Tidningarnas problem skulle inte på något sätt lösas med denna åtgärd. Tvärtom kan de öka. Vi anser också att varje åtgärd som kan tänkas öka pressens beroende av annonsörer strider mot idén om pressens frihet. Det kan heller inte vara rimligt att man, om man vill stödja dagspressen, skall göra detta genom att understödja och stimulera en annonsering, vars syften ofta har ifrågasatts. Jag behöver här inte ta upp den diskussion som fördes när reklamoch annonsskatten infördes. Låt mig bara erinra om att det från en rad synpunkter ansågs önskvärt att begränsa reklamen. I propositionen anges kostnaderna för åtgärderna i fråga om presstödet till 95 milj.kr., men med tanke på att 43 milj. därav är minskade intäkter av reklamskatten kan man säga att det verkliga stödet stannar vid 52 milj. Åtgärderna i fråga om annonsskatten innebär inget stöd till de tidningar som verkligen behöver det.

dagspressen m.m. Såväl när det gäller organisationstidskrifter som invandrarnas tidningar har vi från vpk i olika sammanhang yrkat på förbättrade villkor. Det är ingen tvekan om att kostnadsökningarna för tidningsutgivning och distribution är mycket kännbara just för dessa kategorier av tidskrifter och tidningar. Vpk-motionen 119 innehåller tre yrkanden. Det första, som innebär avslag på propositionens förslag om halvering av annonsskatten och höjning av grundavdraget för annonser, finns upptaget i reservationen av Hilding Johansson m.fl., varför vi kan stödja den reservationen. Motionens andra yrkande innebär en höjning av utvecklingsbidraget, och jag ber att få yrka bifall till detta yrkande. Motionens tredje yrkande om utredning i syfte att åstadkomma ett bättre distributionsstöd för vissa tidningar kan anses omfattas av utskottets förslag om en parlamentarisk utredning rörande presstödets framtida utformning. Jag förutsätter nämligen att en sådan utredning också kommer att behandla distributionsfrågan, eftersom denna är en viktig del av tidningarnas problem och i hög grad har med presstödets utformning att göra.

Herr talman! Det finns många omistliga värden i en demokrati. Över all diskussion står rätten och friheten att ha en mening och hävda den. Olika åsikter och meningar bör få brytas mot varandra och prövas, och ur den diskussionen skall samhället formas av de många och för de många. Är vi överens om dessa grundläggande principer, är det också ett gemensamt ansvar att skapa goda förutsättningar för en allsidig och fri debatt. Frågan är då hur vi skall främja detta och så långt som möjligt praktiskt garantera den rätten. Vi vet att de ekonomiska förutsättningarna är och kommer att förbli mycket ojämna. Från centern har vi konsekvent hävdat att det är vårt gemensamma ansvar att verka för en mångsidig debatt och att samhället skall vara något av en ekonomisk garant för detta. Självklart skall stödet lämnas utan några som helst bidningar och med en suverän rätt för mottagarna att använda stödet på det sätt som de finner riktigt och lämpligt. Dessa principer gav vi uttryck för när partistödet infördes 1965, och de har varit vägledande vid utvecklingen genom åren. De kommer senare i dag att följas upp i det beslut som riksdagen har att fatta om en höjning av partistödet. Samma uppfattning var vägledande när presstödet infördes 1969 och markerades alldeles särskilt i det större beslutet om presstöd 89 1971. Det fanns delade meningar i riksdagen 1971, men i dag råder det en bred enighet om det nödvändiga i att pressen får fortsatta förstärkningar för att kunna utvecklas på rätt sätt. Utan detta stöd skulle tidningsdödens härjningar ha skördat ännu flera offer än som nu blivit fallet. Mångfalden av presstämmor skulle ha minskat katastrofalt. Under våren i år fattade riksdagen ytterligare ett viktigt beslut, då tidskriftsstödet infördes. Även stödet till kulturtidskrifter och invandrartidningar är ett väsentligt inslag i strävandena att trygga grunderna för den allsidiga debatten. Den proposition som riksdagen nu har att behandla är ett dokument innehållande förslag om fortsatt utbyggnad av stödet till pressen. Även tidigare ekonomiskt starka dagstidningar har haft akuta ekonomiska problem. Flera orsaker har redovisats, och jag skall inte upprepa dem. En del av svårigheterna kan kanske betraktas som delvis övergående. Jag tänker då på bl.a. utvecklingen på annonsintäktssidan. Situationen har gjort att en stor del av det nu föreslagna förstärkta presstödet har en inriktning av generellt stöd, bl.a. höjning av samdistributionsrabatterna samt sänkning av reklamskatten. Förslaget angående reklamskatten innebär en sänkning från 6 till 3 26 för tidningar av dagspresskaraktär och en höjning av det skattefria grundbeloppet från 6 till 9 milj.kr. Den föreslagna anpassningen av stödet är helt enkelt gjord för att motverka tidningarnas ekonomiska svårigheter rent allmänt.

Produktionsstödets uppräkning med 20 26 kan helt betraktas som en garanti för att stödets materiella värde skall bestå i stort sett oförändrat. Höjningen av bidraget till fådagarstidningar skall därtill direkt kompensera den beslutade höjningen av posttaxorna, enär dessa tidningar praktiskt taget helt distribueras genom postens försorg. Det är självklart att posttaxornas höjning även drabbar bl.a. organisationstidskrifter. Utskottet har i sitt yttrande uppmärksammat detta utan att föreslå direkta åtgärder. Skälet härtill är att tidskriftsstödet infördes så sent som innevarande år, och utskottet uttalar att det får ankomma på regeringen att bedöma vilka eventuella ytterligare insatser det kan behövas på detta område under nästa år. Utskottet har föreslagit att som en konsekvens av uppräkningen av produktionsbidragen till fådagarstidningar även den s.k. trappan bör uppräknas med samma procent. Dessa bidrag anges i 64 § presstödsförordningen. Utskottet ansluter sig till vad som anförs i propositionen om behovet av en översyn angående presstödet. En sådan översyn bör ske under medverkan, menar utskottet, av de politiska partierna. Det är samma yrkande som återfinns i motionen 118.

Detta utesluter inte att som i föreliggande förslag också det generella stödet kan behöva förstärkas. Viktigt är att, som propositionen framhåller, stödet också utformas så, att det stimulerar till kostnadsbesparingar genom produktionssamverkan. I en kommande utredning bör även annonsbladens inverkan på dagstidningarnas ekonomiska situation uppmärksammas.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

Herr talman! Det senaste decenniets svenska presspolitik har varit motsägelsefull. Å ena sidan har det byggts upp ett system av stödåtgärder, som otvivelaktigt har haft stor betydelse för att stärka de mindre konkurrenskraftiga tidningarna. Dessa bidrag uppgår f. n. till drygt 220 milj.kr. och har i år kompletterats med ett omfattande stöd till organisationstidskrifter och invandrartidningar. Å andra sidan har vi en reklamoch annonsskatt som enligt den löpande budgeten skall ta in 207 milj.kr. Medan de positiva stödåtgärderna har gjort det möjligt för många hotade dagstidningar att överleva och utvecklas, har annonsskatten inneburit en betydande belastning för stora delar av pressen. På flera orter har förstatidningarna blivit lidande, när andra tidningar - som kanske har haft obetydligt mindre upplaga — fått del av de statliga subventionerna. I dag är det inte bara tidningar med låg hushållstäckning som anfäktas av ekonomiska svårigheter, utan läget är också prekärt för många stora tidningar. Folkpartiet har länge sagt ett klart ja till ett vettigt utformat presstöd men ett lika klart nej till en annonsoch reklamskatt, som gröper ur ekonomin för pressen och gör den mer beroende av statliga subventioner. Staten bör hjälpa de tidningar som inte klarar sig på egen hand, men det finns ingen anledning att försvaga den press som går ihop. Vi behöver inte bara många tidningar i Sverige utan också tidningar som är starka nog att hålla sig med t.ex. en ambitiös utlandsbevakning, ett inträngande samhällsreportage och ett generöst utrymme för kulturjournalistik. Med regeringens proposition tas flera steg i rätt riktning. Vi får högre produktionsbidrag, ökade bidrag till produktionssamverkan mellan tidningsföretag och en höjd samdistrubutionsrabatt. Vidare sänks reklamskatten på annonser i dagspressen från 6 till , och grundavdraget höjs från nuvarande 6 till 9 milj.kr. när det gäller dagspressen. Därmed befrias något tiotal tidningar helt från annonsskatt och antalet skatteobjekt i dagspressen minskas till ungefär 40. I konstitutionsutskottet är vi naturligtvis på det klara med att de här åtgärderna inte löser pressens ekonomiska problem. Utvecklingen måste följas mycket noga, och det kan finnas skäl att redan nu överväga hur fortsatta insatser skall utformas. Vi har därför tagit fasta på en tanke som finns både i propositionen och i motionen 118 av Hilding Johansson m.fl. och föreslår följaktligen att riksdagen skall anhålla om en utredning av presstödets framtida utformning. I utskottets betänkande pekas på flera kategorier som det i det sammanhanget kan vara värt att särskilt uppmärksamma: tidningar med låg hushållstäckning, tidningar som konkurrerar med annonsblad och tidningar som inte erhåller bidrag, främst då de större storstadstidningarna, som under senare tid har upplevt ökade svårigheter. Men detta innebär givetvis ingen begränsning. Tillsätts en ny utredning om pressens ekonomiska villkor, så ter det sig naturligt att se över hela fältet. De åtgärder som kan komma i fråga är också tämligen uppenbara. En linje är att fortsätta avvecklingen av den pålaga som ännu åvilar dagspressen, nämligen annonsskatten. En annan linje är att utvidga det stöd som utgår. Det blir då i första hand selektiva stödformer, även om generella insatser också bör kunna komma i fråga. Avvägningen ankommer på regeringen, men vi tror det skulle vara av stort värde om det så snart som möjligt kunde tillsättas en parlamentarisk utredning med uppgift att studera pressens ekonomiska belägenhet och lägga grunden för en sund framtida presspolitik.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
Herr talman! Jag har inte många invändningar att göra mot Daniel Tarschys stillsamma anförande. Det bekräftade i många avseenden att vi har kommit långt i en samfälld syn på hur presspolitiken bör byggas upp, alltså med en kombination av liberala inslag —t.ex. tryckfrihetens bevarande och en strävan att skydda redaktionerna från statliga ingrepp — och ett selektivt stöd för att upprätthålla en massmediestruktur som garanterar mångfald i debatten. Vi skiljer oss kanske när det gäller uppfattningen om vilka steg vi i framtiden bör ta vid utbyggnaden av presstödet. Jag anser att en fortsatt satsning på ett selektivt stöd är viktig, eftersom tidningar som behöver pengar då också får det. Däremot är jag i dagssituationen litet orolig Nr 48 för en satsning på en ändring av annonsskatten. Hjälpen går till vissa Tisdagen den tidningar som behöver ekonomiska lättnader, men i en för tidningarna 13 december 1977 kärv tid är det viktigare att de tidningar som har uppenbara bekymmer får huvudparten av stödet. Ökat stöd till Jag vet inte heller riktigt vad som kommer att inträffa till följd av dagspressen m.m. ändringarna av reklamskatten. Det kan bli mycket kännbara förändringar. Skulle annonsbyråer och reklamköpare tvinga fram prissänkningar för tidningar som nu får lättnader när det gäller reklamskatten, blir kata strofen nästan total för högtäckningstidningarnas konkurrenter. De små som verkligen skulle behöva hjälp skulle då komma i en verkligt oroande

Herr talman! I våras experimenterade riksdagens informationsgrupp med olika försök till information om riksdagens verksamhet genom annonser i pressen i vissa delar av landet. Att man behöver lägga ned pengar på sådant beror rimligtvis på att tidningarna anses ha försummat att självmant redovisa det arbete som dagligen och stundligen utförs av ”Tfolkets företrädare” i riksdagen. Mitt intryck är att även — och kanske alldeles särskilt? — de stora rikstidningarnas täckning av riksdagens debatter och beslut är skäligen bristfällig, ojämn och emellanåt mera inriktad på sensationer, jippon eller bisarrerier än på en saklig redovisning av ståndpunkter, motiv och konsekvenser. En jämförelse mellan nutidens riksdagsreferat och sådana från tidigare år, eller med exempelvis parlamentsreferaten i Times, torde knappast utfalla till förmån för dagens svenska förhållanden. Pressen är numera inställd på, eller bortskämd med, att utfodras med ”utspel” och presskonferenser från både regering och opposition. Riksdagen och dess organ är mera modesta, mindre påträngande, och kommer därför lätt i skymundan. När utspelen, som inte sällan sker, senare slås i spillror mot verklighetens klippor, finns det däremot inte alltid någon reporter på plats. Herr talman! Under min korta tid i riksdagen har jag fått stor respekt för den fond av kunskaper och det handlag med samhällets svårlösta problem som finns hos riksdagens ledamöter. Jag har på sistone haft anledning att fundera litet över det stora avståndet mellan vad som faktiskt försiggår i riksdagen och vad människor utanför riksdagen — till vilka jag själv länge hört — känner till, eller snarare inte känner till, om riksdagsarbetets innehåll och formerna för detta. När vi nu är i färd med att av våra väljares skattemedel bevilja betydande anslag för att göra det möjligt för dessa väljare att till rimliga kostnader tillhandla sig sina dagliga tidningar, har jag trots den försiktighet med vilken man måste nalkas dessa frågor inte kunnat undgå att fråga mig, om inte presstödet kunde mötas med något slag av motprestation från de tidningar som erhåller sådant stöd. Enligt mitt sätt 93 att se vore det kanske ändå inte helt orimligt, om sådana tidningar erbjöd sig att publicera någorlunda fylliga och sakliga redovisningar från riksdagens arbete, innefattande det väsentliga innehållet i de beslut riksdagen fattar vid sina arbetsplena och de synpunkter som ventileras i debatterna, kanske något i stil med vad Från Riksdag & Departement f. n. gör. Formerna härför kan naturligtvis diskuteras. Om man anser att ansvarige utgivarens bestämmanderätt över en tidnings innehåll skulle kränkas genom ett sakligt återgivande av vad som avhandlas i riksdagen kunde man måhända ge meddelandena den formella karaktären av annonser, för vilka kostnaden under året successivt kunde avräknas mot presstödet. Jag är självfallet medveten om att sådana förväntningar inte kan riktas mot tidningar som inte erhåller presstöd. Kanske kunde man dock hysa vissa förhoppningar om att dessa självmant skulle kunna finna det intressant att förbättra sin riksdagsrapportering. Herr talman! Jag har självfallet inget särskilt yrkande i denna fråga. Vi fick emellertid för någon månad sedan en promemoria om en ”försöksannonsering” rörande riksdagens verksamhet, i vilken för ganska begränsade insatser kostnadsberäkningen ändå gick upp till 20 milj.kr.

Herr talman! Den proposition som vi nu behandlar och som avser ökat stöd till dagspressen har, som jag ser det, i sin utformning fått en mycket allvarlig slagsida till förmån för de stora dagstidningarna. De får för det första 43 milj.kr. genom att reklamskatten minskar till följd av höjningen av grundavdraget från nuvarande 6 milj.kr. till 9 milj.kr.

Det är alltså inte svårt att räkna ut vilka tidningar som därmed får det största presstödet. Ju större annonsinkomsterna är, desto större blir också stödet. Resultatet av denna form av presstöd är att vi har gått ifrån den ursprungliga tanken med presstödet, som var att hjälpa de ekonomiskt svaga tidningarna. Dessutom får de stora dagstidningarna största delen av de 18 milj.kr. som anslås för ökning av samdistributionsrabatten enligt reglerna för denna. De av mig här nämnda åtgärderna för ökat stöd till dagspressen innebär hällssyn blir mycket starkt missgynnade. Vi har inte några stora an Tisdagen den nonsintäkter i dessa tidningar, och vi får därför inte del av reklamskat 13 december 1977 tepengarna på det sätt som är fallet med tidningar med stora sådana intäkter.

Orättvisan i detta samdistributionssystem ökar ju mer rabatten stiger i öre per exemplar. Resultatet av sänkningen av reklamskatten och den utökade samdistributionsrabatten ger de större tidningarna ännu bättre möjligheter att stärka sitt ekonomiska försprång framför de små tidningarna. Jag tänker då inte minst på centerns och andras fådagarstidningar som i det här avseendet helt ställs i strykklassen. Det är precis samma förhållande med produktionsstödet. Jag har sysslat med tidningsarbete i 30 år, de senaste 19 åren som ekonomiskt ansvarig för en liten tidning.

Regeringen har i år för riksdagen lagt fram flera förslag som rör pressens ekonomi. Jag tänker då dels på propositionen 1976/77:63 om en effektivare kungörelse, dels på den proposition som vi nu behandlar. I debatten har också sipprat ut aviserade höjningar av avgifterna för postbefordran, brevporto och telefon. Höjningen av avgifterna för postbefordran drabbar fådagarstidningarna mycket hårt. De har den största procentuella ökningen av alla tidningar — nära 30 26. Den fådagarstidning som jag har det ekonomiska ansvaret för får nu 175 000 kr.

Vi får alltså ett minus på 75 000-100 000 kr. — i bästa fall. Hur skall vi klara att under 1978 bibehålla ett språkrör för den samhällssyn som vi har? Det får ledningen för tidningen försöka räkna ut — men inte blir det lätt. Jag vill, herr talman, med anledning av det här anförda passa på att ställa två frågor till statsrådet. Den första frågan gäller om statsrådet kan säga när den i propositionen utlovade utvärderingen av det nuvarande presstödets effekter och betydelse kan komma att göras. Men det är bråttom, och det får således inte ta alltför lång tid innan den utredningen kommer i arbete! Den andra frågan vet jag inte om budgetministern kan svara på, men 9” jag hoppas ändå att jag kan få något svar. När vi behandlade propositionen 1976/77:63 sades det att en utredning skulle göras av den framtida samhällsannonseringen. Det är mycket viktigt för fådagarstidningarna att den undersökningen får en förnuftig utformning. Med anledning därav vill jag fråga statsrådet, om han kan ge svar på frågan när resultat från en sådan utredning kan förväntas föreligga, så att regering och riksdag kan ta ställning till detta.

Då förmodar jag att detta gäller presstöd till alla tidningar som gör sig till tolk för de i riksdagen representerade samhällsåskådningarna. Tidigare har vi varje år från det hållet fått höra en uppräkning av en del av centerns fådagarstidningar, men jag är tacksam för att den uppräkningen har uteblivit vid årets debatt.

Herr talman! Jag hade inte tidigare anmält mig till den här debatten. Jag har emellertid kommit att lyssna till en del märkliga argumenteringar som jag vill ta upp. Arne Magnussons sätt att tackla sänkningen av annonsskatten tycker jag var mest anmärkningsvärt. Om jag förstod Arne Magnusson rätt — jag ber om ursäkt, herr talman, om jag har missförstått honom — gjorde han sänkningen av denna pålaga till ett stöd. I och med att annonsskatten sänks från 6 till 3 96 blir det givetvis ett bortfall för statskassan, men det blir ju inte på något sätt något stöd för tidningarna — om vi andra har kunnat läsa propositionen rätt. Jag tror det är farligt att alltför mycket blanda ihop politiska partier och tidningar — det fick vi vittnesbörd om alldeles nyss. Vi har i många år fått höra hur man, speciellt på socialdemokratiskt håll, förutsätter att en tidning är detsamma som en broschyr för ett parti, där man enkannerligen skall föra ut sina politiska åsikter. Jag är dock alldeles övertygad om att om man hade tagit mera fasta på vad tidningsläsarna vill ha, nämligen raka och ovinklade nyheter och faktiska skildringar av vad som tilldrar sig i samhället — då hade man lyckats bättre med tidningsutgivningen. Ett politiserande av nyhetsflödet kan få stora effekter genom att läsarna försvinner och därmed även prenumeranterna och tidningarnas inkomster. Nu skall vi alltså tack och lov besluta om en sänkning av annonsskatten till åtminstone hälften. Jag som har tagit upp frågan både i motion i januari i år och senare i fråga till budgetministern är naturligtvis mycket glad över detta fall framåt. Jag tycker för min del att man kunde ha slopat hela denna pålaga. Hade den socialdemokratiska pressen — dess redaktörer — i början av 1970-talet fått sin vilja igenom hade det aldrig blivit någon annonsskatt. Alla minns vi väl hur stark kritiken var från icke minst den socialdemokratiska pressen mot ett införande av en annonsskatt. Man trodde inte att dåvarande finansministern skulle genomföra detta. Han gjorde det emellertid, och så tystnade kritiken. Jag är därför förvånad när man från socialdemokratiskt håll tycker att det är fel att nu slopa denna pålaga. Jag vill påminna om att annonserna dessutom är belastade med en mervärdeskatt som utgår med fullt belopp. Annonsskatten har således varit och är fortfarande — de procent som blir kvar för de tidningar som drabbas — en extra pålaga. Genom att ytterligare en gång höja grundavdraget blir det nu en ännu större skara tidningar som helt slipper annonsskatten. Dit hör, såvitt jag förstår, närapå alla centerns tidningar. Det återstår ett par, som jag förmodar har så stora annonsintäkter att de belastas i viss grad.

Där slår naturligtvis en höjning av posttaxan väldigt hårt. På en prenumeration motsvarar det en kostnadshöjning med ca 45 kr. Det är ingalunda troligt att dessa tidningar kan ta ut höjningen på prenumeration. Tidningar är ju mycket sysselsättningsintensiva företag, som alltså drabbas hårt av de lönestegringar och de pålagor som följer på lönen. Följaktligen har man drabbats av ekonomiska svårigheter, som alla känner till. Även stora s.k. drakar drabbas av dålig ekonomi. Det finns åtskilligt mer att säga i den här mycket viktiga frågan, herr talman, men jag skall åtminstone för ögonblicket nöja mig med detta.
Herr talman! Man kan ju räkna som inkomster också de utgifter man slipper betala — det är detsamma som inkomster. Det bör inte vara så svårt att räkna ut, i varje fall för dem som sysslar med ekonomi. Varje utgift som man slipper betala är ju en fördel för företaget. När det sedan gäller postbefordran sade jag att det blir nära 30 96 höjning för fådagarstidningarna, och man kan konstatera att de drabbas hårdare än några andra tidningar. De stora, som Wermlands-Tidningen, drabbas av 22-24 96 höjningar, medan de mindre drabbas av 28-29 96 höjningar — förra året var det ännu mer. Det är det som gör svårigheten för oss ännu större.

Herr talman! Jag begärde ordet då Göthe Knutson försökte göra gällande att det skulle finnas en skillnad mellan socialdemokratiska tidningar och borgerliga tidningar i viljan att på nyhetsavdelningen allsidigt spegla samhällsskeendet. Jag tycker att det är ett mycket dubiöst påstående. Jag vill gärna säga beträffande Nya Wermlands-Tidningen, som Göthe Knutson känner närmast, att den visat sig vara en mycket nitisk företrädare för moderata samlingspartiet. Jag skulle också gärna vilja vända mig mot talet om tidningsbranschen som en krisbransch allmänt sett, och mot att man för fram sänkningen av annonsskatten som ett lämpligt recept i dagens situation. Då skall jag använda mig av några uppgifter som Journalistförbundets ordförande Östen Johansson redovisade häromdagen. Han påpekade att totaleffekten av regeringens förslag i propositionen bl.a. blir följande. Nya Wermlands-Tidningen med ett överskott det senaste året efter avskrivningar på 2 milj.kr. får ytterligare 1,2 milj.kr. i statligt stöd.

Vi för vår del betackar oss för ett sådant nytt utslag av den borgerliga näringspolitiken.

Herr talman! Först ett ord till Arne Magnusson. Han vidhåller att en utgift som man slipper ifrån eller om man sänker en pålaga så är det detsamma som en inkomst. För egen del köper jag inte rysk kaviar. Den lär vara väldigt dyr. Genom att inte köpa denna dyra lyxvara får jag alltså enligt honom mycket betydande inkomster. Eller låt oss överflytta resonemanget till skatteområdet, där debatten stod alldeles nyss. Genom att herr Magnusson blir delaktig av en skattereform som den borgerliga regeringen återigen tänker genomföra — tack och lov för det - kommer herr Magnussons inkomster att öka. Jag gläder mig naturligtvis åt att det finns de som tar livet så positivt att de ser sparade utgifter som ökade inkomster. Men man kan inte göra det i tidningsbranschen, och det kanske är en förklaring till att herr Magnusson har sådana problem med just sin tidning. Sedan, herr talman, till Olle Svensson. Hans senaste påstående uppfattade jag som någonting i stil med att skattebetalarna plötsligt skulle finansiera vinster åt tidningsföretag. Olle Svensson måste ha missuppfattat saken högst väsentligt. Om man utgår från scratch klarar sig även tidningsföretag, som alla andra företag, själva — eller bör göra det. Men samhället har genom en socialdemokratisk regering tidigare manipulerat med tidningsbranschen så att tidningsföretagen i allt större utsträckning har blivit beroende av stöd. Det är mycket olyckligt. Jag välkomnar den nya pressutredning som skall tillsättas. I en sådan bör man verkligen förutsättningslöst pröva hela detta system med selektivt presstöd, som är knutet till pappersförbrukning — vilket är synnerligen olyckligt. Det innebär, som alla förstår, att tidningarna — för att få optimalt bidrag — måste förbruka så mycket papper som föreskrivs. Det resulterar i en mycket spatiös redigering, där man gör små nyheter till väldigt stora saker, och bokstavligen misshushållar med resurserna.
Herr talman! Nu när herr Knutson tog den ryska kaviaren som exempel för att tala om hur han reglerar sin egen ekonomi antar jag att han gjorde det därför att han har de vanorna. Men om man har för vana att köpa rysk kaviar och sedan låter bli att göra de inköpen i fortsättningen, herr Knutson, då har man sparat in kostnaderna för de inköpen och ens ekonomi blir förbättrad. Det är likadant med tidningarna. När de slipper betala en utgift — på grund av sitt goda utgångsläge när det gäller annonsupptagning — får de en förbättrad ekonomi. Jag vill bara säga till sist, herr talman, att jag hoppas att de inte med hjälp av det försöker pressa annonspriserna för sina sämre lottade konkurrenter.
Herr talman! Bara en kort replik till Göthe Knutson när det gäller reglerna för produktionsbidrag. Det är riktigt att detta bidrag formellt är knutet till pappersåtgången för den redaktionella delen. Men de allra flesta tidningar skulle självfallet — om de hade ett stöd som knöt an till pappersåtgången — få ett betydligt större presstöd än det som f.n. utgår. Därför finns det ett tak, och poängen med stödet är att det är knutet till lågtäckningstidningarna för att kompensera deras bristande inkomster på annonsmarknaden. Det är tydligen det Göthe Knutson här kritiserar. Jag tycker att det stödet är rimligt. Jag vill sedan knyta an till vad herr Biörck i Värmdö sade, att när staten satsar ett stöd till pressen är det naturligtvis ett stöd till dess demokratiska funktioner: att informera i samhället, att granska i samhället, att kommentera skeenden, att svara för en gruppkommunikation. Det är därför att detta är så väsentligt som staten går in och gör en insats. Det är viktigt att man arbetar för mångfald och motverkar en utveckling av det slag som vi har fått i Värmland — jag vill beröra det, eftersom jag också råkar vara värmlänning. När jag växte upp fanns Karlstads-Tidningen, Arvika Nyheter, Arvika Tidning och en rad andra tidningar. Nu finns Värmlands Folkblad och jätten Gluff-gluff, Nya Wermlands-Tidningen, som har övertagit en stor del av de tidningar som funnits. Det har lett till en bristande mångfald i debatten och i nyhetsförmedlingen, och det är den olyckliga utvecklingen som måste motverkas genom ett presstöd. Jag vill då påpeka att genom den här underliga konstruktionen av samdistributionsrabatten får nu Nya Wermlands-Tidningen —- en tidning som även sedan man betalat annonsskatt i dag är en god affär — ett statsbidrag på 392 800 kr. Detta tycker jag är en orimlig konsekvens av det här förslaget, och det bör man titta på när man ser över pressstödsreglerna i den kommande utredningen.
Herr talman! Jag är ledsen över att till vännen och kollegan Olle Svensson behöva säga att han har grundligt fel — särskilt på en punkt. Tidningssituationen i mitt hemlän är en helt annan. Där finns i dag ett flertal tidningar som allihop, utom en stor och två tre mindre, klarar sig utan presstöd. Det är en lysande bild av hur tidningsföretag kan klara sig om de sköts enligt vettiga, affärsmässiga idéer och ger läsarna vad läsarna vill ha. Det är ju ändå läsarna som bör avgöra vilka tidningar som skall utges. Olle Svensson gick in på detta med pappersförbrukningen igen. Jag säger: Det måste finnas en annan väg att åstadkomma ett vettigt stöd åt de tidningar som oundgängligen behöver ett sådant än att göra stödet till en fråga om resursanvändning, där man förbrukar mesta möjliga papper. Olle Svensson menade tidigare att jag skulle ha sagt att det råder en skillnad i sättet att spegla samhällsskeendet mellan socialdemokratiska och andra tidningar. Jag tror dess värre att det kan vara så, även om jag inte nämnde socialdemokratiska tidningar. Men det var inte detta jag gick in på, utan skillnaden mellan att ge läsarna vad de vill ha i fråga om nyhetsförmedling och att politisera en tidning — att göra alltför långa referat av vad ombudsmän säger och glömma det som man på socialdemokratiskt tidningshåll ibland kallar för symötesreferat. Jag är tacksam att Arne Magnusson i sitt försök att ta sig ur den något underliga situation han hamnat i genom talet om rysk kaviar, inte ville påstå att jag använde kaviar som exempel därför att den var rysk. Jag tror det är angeläget att man även på de mindre tidningarna försöker se företagsamheten på ett annat sätt och inte knyta den till behovet av statliga subsidier.

Herr talman! Jag har inte tänkt initiera någon större debatt om presstödet, och jag har också noterat att tidigare talare huvudsakligen utgått från de regler som nu gäller och som med en rad väsentliga förbättringar även kommer att gälla under nästa år. Men Arne Magnusson ställde två frågor till mig, och jag vill svara på dem. Den ena frågan var: När kommer utredningen om presstödets framtida utformning att tillsättas? Svaret är att den kommer att tillsättas mycket snart. Jag kan inte garantera att det blir under de drygt två veckor som återstår av detta år — kanske klarar vi det — men i vart fall bör det ske i början av nästa år. Den andra frågan gällde när resultaten av utredningsarbetet om kungörelseannonsering kan föreligga. Det är justitieministern som tillsatt den grupp som arbetar med den här frågan, och jag kan inte svara mer än att direktiven är så utformade att även denna utredning skall arbeta mycket snabbt. Och jag utgår från att den kommer att göra det, så att vi också snabbt kan få del av resultaten av det arbetet. Sedan vill jag kort göra en allmän reflexion. Här har talats om fattiga och rika tidningar. Dess värre finns det nog inte särskilt många rika tidningar. Vi kan visserligen finna en och annan som tidigare år och kanske också i år har givit överskott, men den allmänna bilden är den som tecknats i propositionen. Propositionen fastslår i det här avseendet tre saker: ”Många tidningar har i dag betydande ekonomiska svårigheter.” — Det konstaterandet är bakgrunden till det förslag som nu ligger. ”Dagspressen kommer för år 1977 att redovisa ett väsentligt sämre ekonomiskt resultat än för 1976.” — Det understryker ytterligare allvaret i den bild som tecknades genom den första meningen jag citerade. ”Svårigheterna har också drabbat vissa högtäckningstidningar.” — Den meningen ger ett värdefullt komplement till grundbilden, nämligen att de allra flesta tidningar i dag befinner sig i en mycket allvarlig situation. Det är för att lösa dessa problem som vi nu lägger fram förslaget om en rad väsentliga förbättringar, men också aviserar en utredning för att få ett bättre underlag för de beslut som jag tror kommer att bli nödvändiga att fatta längre fram. När det gäller det framtida presstödet vill jag, eftersom frågan har berörts i så många inlägg, understryka att detta bör vara en kombination av generellt och selektivt stöd: ett generellt stöd som en grund och ett selektivt stöd som en komplettering som kan sättas in när och där det bäst behövs.

Herr talman! Jag välkomnar budgetministerns besked om att en utredning skall tillsättas med uppgift att göra en översyn av presstödsreglerna och att på uppdrag av justitieministern en översyn skall göras av kungörelseannonseringen så att den följer en totalitetsprincip. Jag vill gärna vitsorda — såsom vi också har sagt i vår reservation och i vår motion — att pressutredningen bör studera de förhållanden under vilka pressen i allmänhet arbetar. Det avvisar vi inte, men jag vill hävda att vi om man ser på läget i stort ännu inte har fått några belägg för att man inom branschen har generella svårigheter som motiverar ett all mänt näringspolitiskt stöd. — Jag är emellertid helt införstådd med att denna fråga behöver utredas. Jag vill påpeka en sak som kanske alltför mycket har kommit bort i den debatt vi fört här i dag. Vi kan visserligen konstatera att presstödet genom sin inriktning på selektiva åtgärder har varit framgångsrikt och att vi har stoppat tidningsdöden, men vi måste nu gå vidare. Trots stödåtgärderna lever fortfarande en stor mängd tidningar mycket osäkert. Vad som är allvarligt är inte att de rikare tidningarnas hull avtar, utan att många små tidningar hotas av tidningsdöd. Om vi skall klara av situationen till rimliga samhällsekonomiska kostnader, då är det nog nödvändigt att vi begär motprestationer av tidningarna själva i ett avseende, nämligen att de måste bli mer samarbetsvilliga. Vi har under senare år upplevt hur flera stora samverkansprojekt, t.ex. i Örebro och Stockholm, har strandat på grund av motstånd från tidningarna eller deras anställda. Den här motviljan mot samarbete — som inte påverkar den redaktionella självständigheten — måste brytas om vi i framtiden skall orka med de allt större kostnaderna på detta område. Jag tror alltså att vi ytterligare måste förbättra samverkansstödet och samtidigt verka för att tidningarna utnyttjar de rationaliseringsmöjligheter som härigenom skapas. Från den utgångspunkten är den skrivelse utskottet fått från Tidningsutgivareföreningen glädjande, för i denna skrivelse välkomnar man en ökad sådan samverkan. Men då bör staten kunna hjälpa till med morötter, med stimulansbidrag av olika slag. Därigenom skulle vi till rimliga kostnader kunna bevara en allsidig debatt i många tidningar med olika åsikter och värderingar.
Herr talman! Det är bara två mycket korta kommentarer. Jag vill gärna instämma i vad Olle Svensson säger om värdet av samverkan mellan olika tidningar. Jag tror att det under kommande år blir nödvändigt att nå fram till en högre grad av samverkan än den man hittills haft. Skulle Olle Svenssons litet mer optimistiska bedömning av tidningarnas aktuella situation visa sig vara riktigare än min något mer pessimistiska bedömning, så blir ingen gladare än jag.

Herr talman! Hilding Johansson förvånar mig med att sparka på en del av den majoritet som står bakom detta utskottsbetänkande. Jag kan inte finna att det är berättigat. När det gäller fördröjningen av tillkomsten av en sammanhållen sekretessoch tystnadspliktslag vill jag framhålla att förslag både från offentlighetsoch sekretesslagskommittén och från tystnadspliktskommittén förelåg redan 1975. En god bit av ansvaret för att det har dröjt ända till nu innan vi har kunnat få en samlad lagstiftning på detta område får nog den gamla regeringen ta på sig.
Herr talman! Låt mig säga några ord om det särskilda yttrande som finns fogat till utskottets betänkande, eftersom det omnämndes av Hilding Johansson för ett par minuter sedan. Det särskilda yttrande som avgivits från moderat håll går ut på att vi finner det lämpligt att det förslag som framförts från bankofullmäktige genomförs så snart som möjligt. Jag vill peka på, herr talman, att bankofullmäktige står eniga bakom den skrivelse till konstitutionsutskottet i vilken det hemställes att förslagen skall träda i kraft den 1 januari 1978. Bankofullmäktige anser att enskilda personer skall ha samma sekretesskydd i valutaärenden som juridiska personer. Vi har från moderat håll funnit det lämpligt att man så snart som möjligt verkligen genomför en sådan förändring, och vi tycker att det är litet märkligt att konstitutionsutskottet inte har velat följa vad ett enhälligt bankofullmäktige har föreslagit i det här avseendet. Vi hoppas att man så snart som möjligt vidtar åtgärder på området i enlighet med vad fullmäktige har föreslagit konstitutionsutskottet och riksdagen.

Herr talman! Jag skall inte söka sak med herr Johansson i den här frågan. Låt mig bara uttrycka förhoppningen att ställningstagandet blir positivt när det väl kommer. Faktum kvarstår emellertid, herr talman, att det till dess är ett otillfredsställande läge. Sekretessen för juridiska personer och för enskilda personer är olikartad, vilket icke är bra.

Herr talman! Vpk väckte under allmänna motionstiden en motion, som avsåg att hävda vissa klassiska principer i tryckfrihetslagstiftningen —- principer som har övergivits eller undergrävts i den rättsutveckling som på senare tid skett. En central princip i klassisk tryckfrihetsrätt är ensamansvaret och officinernas frihet. För tryckfrihetsbrott finns endast en ansvarig. Denne svarar för alla tryckfrihetsbrott som begås av arbetskollektivet på redaktion eller nyhetsbyrå. Annan medlem av kollektivet kan enligt denna princip aldrig åtalas i tryckfrihetssammanhang. Frågan om att införa även ett andrahandsansvar — ett subsidiärt ansvar — har aktualiserats men alltid avvisats. Den nya tryckfrihetslagstiftningen i Sverige har bakvägen infört ett sådant subsidiärt ansvar. Det har skett på ett mycket finurligt sätt, så finurligt att det inte kan anses vara en tillfällighet. Enligt klassiska bestämmelser är meddelare till redaktion anonym. Detta anonymitetsskydd genombryts endast vid vissa svårare brott av typen spioneri, högförräderi osv. Den nya tryckfrihetslagstiftningen blandar medvetet ihop begreppet meddelare och begreppet redaktionsmedlem. Den betraktar redaktionsmedlem som tillhörande meddelarnas krets. Därmed kan redaktionsmedlems skydd genombrytas i de nämnda fallen. Detta strider dock helt mot ensamansvarets princip. Ensamansvaret måste givetvis gälla även de fall där meddelarskyddet genombryts. Ensamansvaret är inte till för att skydda den yttre kretsen av meddelare. Det är till för att skydda redaktionskollektivet och upprätthålla officinernas frihet. Den nya tryckfrihetslagstiftningen förstörde ensamansvarets princip genom att i misstolkningen av begreppet meddelare införa ett subsidiärt ansvar inom redaktionen — dvs. göra det som förut alltid avvisats här i landet. Det är detta nya subsidiära ansvar som vpk vill ha bort. Vi kräver återinförande av den rena principen om ensamansvar och tidningsofficinernas frihet. Vi kräver också återinförande av det särskilda övervakningsoch åtalssystemet. Detta var — i enlighet med klassiska principer — frikopplat från byråkratin. Det utövades politiskt och justitieministern var den politiskt ansvarige. Detta system avskaffades i den nya tryckfrihetslagstiftningen, något som var ett stärkande av byråkratins maktställning. Utskottet hävdar nu att det politiska ansvaret finns i kraft av en särskild lagstiftning, som kräver regeringsmedgivande för vissa tryckfrihetsåtal. Men poängen är att detta politiska ansvar icke är grundlagsfäst. Vi menar att det skall vara det. Vpk förkastar den förlängda åtalstiden för icke-periodiska skrifter. Det är orimligt att en åklagare skall få ha ett helt år på sig att bestämma om åtal eller ej. Det kan medföra att åtal godtyckligt kan beslutas, om t.ex. den politiska atmosfären ändras efter den berörda skriftens utgivning. En sådan rörelsefrihet skall man aldrig medge byråkratin. Vi kräver att man går tillbaka till sex månaders åtalstid. Det är mer än tillräckligt. Vpk kräver också att en överrätt skall kunna döma mildare, dvs. även döma efter mildare lagrum än underrätt i tryckfrihetssak. Slutligen kräver vpk att den som bryter tystnadsplikt skall kunna gå fri eller eventuellt dömas mildare, om tystnadsplikten innebar missbruk eller tjänade att dölja sådant förhållande som borde uppenbaras. En underordnad tjänsteman skall t.ex. enligt vår mening inte av rädsla för sina överordnade tvingas hålla en tystnadsplikt, som dessa överordnade använder för att dölja sina egna oegentligheter. Tystnadsplikt kan ju f.ö. missbrukas av byråkratins högre skikt även för att dölja saker för regering och riksdag. Säpos registeraffärer och försvarsstabens säkerhetsavdelnings agerande i registreringsfallet vid FFA utgör exempel på hur statliga organ hemlighåller otillåtna åtgärder för regeringen. Där tystnadsplikten står i uppenbar konflikt med annat rättsintresse bör ett brytande icke bedömas på samma sätt som vid ett vanligt röjande av sekretessbelagda uppgifter. Man bör uppmuntra, icke avskräcka medborgares och underordnade tjänstemäns civilkurage gentemot högre ämbetsmän. Den högre ämbetsmannakåren gör sig nämligen skyldig till ett så ofta förekommande och påtagligt missbruk av sin makt här i landet, att man inte bör tillåta den att gömma sig bakom tystnadsplikten. Vpk redovisar med dessa yrkanden sin önskan att slå vakt om klassiska rättsprinciper. Vi gör detta utifrån ett klart medvetande. Det skryts ofta och mycket om svensk tryckfrihet. Transportförbudet mot den kommunistiska pressen under nazismens storhetstid lärde vårt parti hur skamlöst svenska politiker bryter mot grundlag och tryckfrihet och hur mjuka i ryggen de är mot godtycke och makt i givna situationer. Föregående JO-debatt lärde oss också hur konstitutionsutskottet i tysthet kan godkänna grova lagbrott. Vi litar inte på politikers och utskotts välvilliga tolkningar och klingande deklarationer. Vi känner oss säkra bara om grundlagen är klar, stark och omöjlig att kringgå. Herr talman! Jag yrkar bifall till vpk:s motion och avslag på den föreliggande propositionen.